Herr talman! Det var ett par saker som herr Wictorsson här anförde som jag måste polemisera mot. För det första menade herr Wictorsson att den historieskrivning som utskottsordföranden herr Larsson i Borrby och jag gjort när det gällde 1960-talet inte var riktig. Det finns i och för sig inte anledning att föra någon längre debatt om det. Jag kan bara säga att med hänsyn till den etablerade prispress som man hade under slutet av 1960-talet torde ingen objektiv historiker kunna säga att regeringspolitiken då präglades av en positiv syn på det svenska jordbrukets utveckling. Det var faktiskt snarare tvärtom. För det andra menade herr Wictorsson att jag hade alldeles fel när jag hävdade att det stöd som vi i dag har på jordbrukets område med drygt 2 miljarder kronor nu mera fått karaktären av konsumentstöd — ett gränsskydd för konsumenterna. Herr Wictorsson försökte bevisa detta genom att säga att man utbetalar det här stödet via budgeten. Men, herr talman, hur stödet betalas har ju faktiskt inte alls att göra med den principiella frågan huruvida detta är gränsskydd för producenter eller ett gränsskydd för konsumenter. Det intressanta är den nivå som förekommer utanför landets gränser. När vi hade ett lågt världsmarknadspris talade regeringspartiet om det enorma gränsskydd som det svenska jordbruket hade. Man gjorde alltså beräkningar av gränsskyddets storlek i förhållande till det dumpade världsmarknadsprisläge som vi då hade. I dag ligger de internationella priserna — även om de kanske just nu håller på att glida nedåt — betydligt över de svenska. Då är det bara, herr Wictorsson, att använda sig av logik, eller, om man inte tycker om logik, av vanligt sunt bondförnuft, så kommer man fram till att det här är i dag ett konsumentstöd. Och jag förstår inte varför man skall skämmas för det. Som jordbrukare skämdes jag tidigare aldrig över att det här var ett skydd för producenterna, utan jag ansåg att det var rimligt att producenterna hade det skyddet. Jag kan också kvittera med att säga att det är i viss mån rimligt att konsumenterna har ett visst gränsskydd i dag. Jag förstår inte varför det skall behöva vara någonting som man inte kan erkänna.

Herr talman! Jag skall inte ta upp resonemanget huruvida det gäller ett konsumentstöd eller inte. Jag tycker bara att det kan vara intressant att konstatera att herr Wictorsson har alldeles rätt när han i Upsala Nya Tidning skriver att det är ett konsumentstöd. Beträffande debatten och attityderna under 1960-talet vill jag gärna ha sagt att det finns väl ingen orsak att försöka gräva i och analysera detta. Jag tror att förhållandena är ganska välkända. Jag har inte anledning att misstänkliggöra regeringspolitikens positiva inställning till jordbruket under 1960-talet, men jag måste säga att den var ganska omsorgsfullt kamouflerad. Måhända kan man uttrycka saken så, att efter det att vi upplevt en energikris och ett jämviktsläge i riksdagen är denna positiva jordbruksvänlighet på ett mera påtagligt och klart sätt demonstrerad.
Herr talman! Jag är inte så litet förvånad över att herr Wictorsson tar upp en diskussion här om den formella handläggningen i utskottet. Det är ju rätt naturligt att de samhällsområden som vi bevakar inom utskotten ägnas ett särskilt intresse av de ledamöter som sitter utskotten. Jag är övertygad om att även herr Wictorsson åtskilliga gånger har stött på önskemål som han är benägen att biträda men som föranleder kostnader och som herr Wictorsson därför finner det nödvändigt att väga mot andra önskemål, varefter det får bli en prioritering. Och denna prioritering kan inte göras av utskottsledamöterna ensamma, utan det måste göras i en partiinstans där man har överblick över det hela — även över önskemålen från andra utskott — och över budgetläget i stort. Nu vet herr Wictorsson mycket väl att vi hade oerhört kort tid till vårt förfogande, men eftersom han här har tagit upp denna fråga vill jag helt kort relatera det tidsschema som gällde för handläggningen av detta ärende. Motionstiden gick ut en fredag. Vi fick då lämna riksdagen utan att få med oss motionsyrkandena. Därefter skulle utskottet både realbehandla och justera sitt betänkande en tisdag, när vi hade arbetsplenum som började kl. 10.00 och vanligt middagsuppehåll. Detta betydde att när det stod klart hurudan situationen var och hur yrkandena låg i utskottet fanns ingen som helst möjlighet att ta kontakt med partigruppen. Men ni reste inga protester, säger herr Wictorsson. Nej, det fanns ingen anledning att protestera mot utskottets handläggning. Skulle vi ha protesterat, så fanns det kanske anledning att göra det mot en ordning där propositioner framläggs så sent att utskottsledamöterna inte har någon möjlighet att under handläggningen ta kontakt med sin partigrupp. Normalt har vi ju en vecka, ibland två veckor, mellan realbehandling och justering. Här skulle allting ske samma dag inom loppet av ett par tre timmar.
Herr talman! Herr Krönmark säger att det är felaktigt att påstå att den nuvarande jordbrukspolitiken innebär ett gränsskydd för producenterna, fastän jag alldeles nyss försökte bevisa att det trots allt finns ett sådant skydd för producenterna i det nuvarande jordbruksstödet. Sedan vare det mig fjärran att ha några invändningar emot en jordbrukspolitik som tar hänsyn till konsumenternas intressen. Tvärtom är det den typen av jordbrukspolitik som vi hela tiden har förespråkat. Vad jag reagerat mot något är att herr Krönmark helt bortsåg från producenterna när han talade om den nuvarande jordbrukspolitiken. Så några ord till herr Enlund. Beträffande utvecklingen i utskottet och herr Enlunds agerande har jag ingen anledning att reagera på annat sätt än att — som jag sade i mitt förra inlägg — jag finner det något märkligt att en partirepresentant i utskottet inte ens vid justeringen är beredd att tala om hur hans partigrupp kommer att agera i kammaren. Det var på den punkten som jag satte ett frågetecken i kanten.
Herr talman! Nu verkar det som om herr Wictorsson och jag kanske ändå skulle kunna komma överens om definitionerna. Rent principiellt har herr Wictorsson rätt i att det i det system som jordbruksavtalet innebär finns inbyggt ett teoretiskt gränsskydd. Men här gäller det hur det verkar i praktiken. Om vi under avtalsperioden åter skulle få en världsmarknad av den karaktär som vi hade för tre fyra år sedan, så skulle det genast kantra över och bli ett skydd för producenterna. Men i dag ligger prisnivån utomlands högre än den svenska, och då är det ju ingenting annat än ett skydd för konsumenterna. Jag fattar fortfarande inte varför herr Wictorsson, som ändå är en högt värderad ledamot av jordbruksutskottet, tycker att det är något att skämmas för, mer eller mindre, att vi nu har kommit i det läget att det har blivit ett konsumentskydd.
Herr talman! Av herr Wictorssons senaste inlägg — och även det första — kunde man få den uppfattningen att mitt ställningstagande och min röstförklaring här i kammaren var en överraskning för honom. Men det torde ha stått helt klart för samtliga socialdemokratiska representanter i utskottet vilken ställning jag skulle komma att inta i detta ärende, oavsett om det skulle ske i form av ett särskilt yttrande till utskottets betänkande eller om det skulle få den form som jag här har valt. Jag eftersträvade — och det hoppas jag att herr Wictorsson är villig att vitsorda — att vi skulle överse med de formella svårigheter vi hade i utskottet på grund av den mycket sammanträngda behandlingen av ärendet. Jag hoppas att herr Wictorsson även vill vitsorda att min röstförklaring här i kammaren icke är en överraskning för någon av representanterna i utskottet. Min mening var helt klarlagd — även för herr Wictorsson.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 29 behandlas propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter. I propositionen föreslås bl.a. att prisstoppet på de viktigaste livsmedlen skall fortsätta och att berättigad ersättning till jordbruket skall utgå av budgetmedel och inte genom prishöjning för konsumenterna. I nuläget godkänns detta i alla läger. Genom förslaget i propositionen görs en låglönesatsning. Där tas också ett första steg mot införandet av avbytarverksamhet i jordbruket. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse med dessa förslag. Den positiva förändringen av synen på jordbruket är glädjande. Herr Wictorsson sade att vi i debatterna har svartmålat läget. Det är riktigt att diskussionens vågor har gått höga, men alla som känner till förhållandena måste ha klart för sig att det har haft sina orsaker. I många år har jordbruket fått kämpa under mycket svåra förhållanden och med liten förståelse från samhällets sida. Det är på tiden att jordbrukets folk jämställs med folk inom andra samhällsgrupper. Förslaget är ett steg i rätt riktning. Men samtidigt som jag säger detta vill jag slå fast att det ännu återstår mycket att göra innan man har åstadkommit jämlikhet på detta område. Skall exempelvis mjölkproduktionen ge full lönsamhet behövs det ytterligare prisförbättringar. I propositionen föreslås att prisstödet till jordbruket i norra Sverige nästa budgetår skall öka med 17 miljoner kronor till 89 miljoner kronor. Denna uppräkning svarar i stort sett mot den penningvärdeförsämring som skett sedan stödet infördes. Men det skall också sägas att positiva ändringar, som går utöver en uppjustering med hänsyn till penningvärdeförsämringen, har föreslagits när det gäller gränsdragningen mellan olika områden. Jag är tacksam för detta — dessa förändringar är nödvändiga. Vissa ytterligare förändringar har begärts i motionen 1859, och dessa yrkanden har följts upp i reservationen 1. Jag skall inte gå in på motiveringarna — det kommer herr Johansson i Holmgården, som begärt ordet senare i debatten, att göra. Jag vill för min del bara yrka bifall till reservationen 1. Det har också väckts en hel rad andra motioner. I motionen 1863 av herr Eriksson i Ulfsbyn föreslås att tillämpningen av reglerna för staligt pristillägg på mjölk skall ges en generös tolkning, framför allt då fråga är om brukare och familjemedlemmar som fortsätter jordbruksdriften. I vissa gränsområden erhåller nämligen den nuvarande brukaren bidragen men inte hans efterträdare. Men efterträdaren kan i många fall vara änkan eller en son, som kanske i huvudsak skött gården tidigare, och efterträdaren kanske har det besvärligare än den som tidigare var brukare. Det kan uppstå många sådana besvärliga situationer, och jag tycker att det här motionskravet är berättigat. Motionen 1863 föreslår också att vid den omprövning av det särskilda mjölkpristillägget som kommer att ske begränsningen slopas och att stödet till dessa jordbruk utgår efter samma bestämmelser som gäller för ifrågavarande stödområde. Många av yrkandena i de här uppräknade motionerna kan vara mycket berättigade. Vid behandlingen i utskottet av propositionen 122 och motionerna har vi, av förståeliga skäl, inte kunnat avgöra hur gränserna bör dragas och vilka priser som bör gälla inom respektive område. Det krävs grundläggande utredningar i det avseendet och dessutom noggranna överväganden. Därför har centerns representanter i utskottet i reservationen 2 föreslagit att de här motionerna överlämnas till statens jordbruksnämnd för att tagas under övervägande i samband med kommande översyn av det särskilda prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Då skulle vi få den utredning och de överväganden som behövs vid nästa ställningstagande till dessa frågor.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 Härvidlag förväntar vi förbättringar. Skall vi klara livsmedelsförsörjningen är det viktigt att främja och stödja jordbruk av olika kategorier och olika storlekar. Det är också viktigt att småjordbrukarna får ett erkännande för sina insatser. Arbete kommer inte att saknas för vår nye jordbruksminister, men jag hoppas att vi gemensamt skall kunna fullfölja det här arbetet. Vad vi behöver — det kan vi väl alla vara överens om — är ett starkt jordbruk.

Herr talman! Frågan om riksdagens godkännande av jordbruksprisregleringen för de tre närmaste åren tillhör tyvärr inte de ärenden som i denna ansträngande slutspurt i riksdagen kan sätta känslor i svallning.

Jordbruksprisregleringen har emellertid efter hand blivit så tekniskt komplicerad i sin utformning att många avstår från att ge sig i kast med problematiken. Men det finns ett par intressanta inslag i årets uppgörelse som jag vill uppehålla mig litet vid. Uppgörelsen uppgår för statskassan till den nätta summan av över 2 miljarder kronor per budgetår. Detta bör jämföras med att enligt självdeklarationer lantbrukarnas kontanta inkomster för år 1972 uppgick till 7,8 miljarder kronor. Statens prisstöd har alltså en enorm ekonomisk betydelse för Sveriges lantbrukare. För konsumenterna innebär statens kompensation vid jordbrukets prissättning och prisstoppet vid försäljning att man slipper prishöjningar på mjölk, ost, kött, fläsk, charkuterivaror och bröd.

Beloppet för prisstödet motsvarar statsfinansiellt sett en allmän momssänkning med 2,5 procent, och om man enbart ser till baslivsmedlens andel av vår konsumtion, innebär det att subventionen överstiger momsbeloppet för dessa livsmedel. De människor som är vänner av en bättre kost och hälsa bör notera med tillfredsställelse att kostnadslättnaderna gäller viktiga baslivsmedel, som är av stor betydelse för växande barn och ungdomar. För lantbrukets del är det intressant att notera att dess utövare nu får kompensation för de senaste årens skattelättnader för mindre inkomsttagare genom att de nu kompenseras för de höjningar av arbetsgivaravgiften som var betalningen för sänkningen av den direkta skatten. Ett annat intressant inslag är att det för första gången görs en låginkomstsatsning inom jordbruksprisregleringen. Den utformas som ett mjölkpristillägg för lantbruk med mindre antal mjölkkor. Enbart denna satsning kostar 90 miljoner kronor. Man får hoppas att jordbruksnämnden och lantbruksstyrelsen noga följer upp detta låginkomststöd, så att det får åsyftad verkan. Tidigare var det ju så olyckligt att även mycket stora och bärkraftiga lantbruk erhöll förhållandevis samma stöd som lantbruk med mycket sämre bärkraft. i I samband med den allmänna prisregleringen framläggs också förslag om höjning av det speciella stödet till jordbruket i norra Sverige. Förbättringen utgör en ökning av stödet t.ex. till mjölkproduktionen till lantbrukare med 4 öre kg i något sydligare delar av Norrland och ännu mindre i kustområdena i Norrland och vissa bördiga delar av inlandet. Nu önskar moderaterna och centerpartisterna i en reservation att man skall öka stödet i de nordligaste delarna av Norrland med ytterligare 1 öre/kg i förhållande till förslaget. Det låter ju blygsamt med en ettöring här och en ettöring där, men ändå skulle denna ökning kosta statskassan 3 miljoner kronor mer än de 17 miljoner kronor som stödet ökat med i år enligt propositionen. Liksom herr Wictorsson vill jag också göra kammaren uppmärksam på att det låginkomststöd som ingår i prisregleringen är knutet till mjölken och att en relativt stor del av detta extra stöd torde gå till Norrland på grund av att man där ofta har mindre jordbruksenheter. Det finns i övre Norrland en relativt stor andel mjölkkor i förhållande till övriga delar av landet — ca 50 000 mjölkkor mot 700 000 i landet i stort sett — och i övre Norrland finns 20 procent av mjölkkorna i de minsta arealenheterna mot 16 procent i hela landet. Det står alltså helt klart att låginkomststödet i mycket stor utsträckning kommer lantbruket i Norrland till del. Därför tycker jag att man från borgerligt håll — moderater och centerpartister — borde ha visat större måttfullhet i sina krav, sedan man fått så viktiga förbättringar av jordbruksstödet som här nämnts. Man kan tillägga att vi för ganska kort tid sedan också förbättrade en hel del stödåtgärder till skogsbruket i norra Sverige — en stor del av jordbruken i norra Sverige har kombinerat jordbruk och skogsbruk. Det har förvånat mig att också herr Enlund har anslutit sig till detta förslag från moderater och centerpartister. Jag tycker att detta knappast är ett beslut i den samarbetsanda som har skapats inför de ekonomiska uppgörelserna i stort. Det gäller minsann att inte tappa balansen i den svåra ekonomiska balansgången, där krav på reformer och ökat stöd suger åt det ena hållet, och medborgarnas förväntan om en stabil ekonomisk politik suger åt det andra hållet. Det gäller då, herr Enlund, att icke tappa balansen redan innan det svåra balansnumret har börjat! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets förslag och avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag skall inte ägna lång tid åt den del av propositionen 122 som redovisar de prisöverläggningar som förevarit och som resulterat i de förslag som nu slutgiltigt skall fastställas. Jag är tillfredsställd med att överenskommelsen har kunnat ingås och att den korrekt och utan ändringar följs upp i propositionen. Jag kan emellertid inte helt gå förbi herr Wictorssons resonemang — fru Lundblad var för övrigt inne på samma tankegångar. Herr Wictorsson säger att det är glädjande att från jordbrukarhåll nu få höra att man kan se positivt på framtiden. Och vidare säger han att sådan har situationen ju alltid varit — det har varit en lika positiv inställning och lika stor välvilja mot jordbruket som nu. Jag skall inte starta något gräl om den saken — det finns ingen större anledning att göra det. Men helt kan jag inte låta det stå oemotsagt. De jordbrukspolitiska målsättningarna har tidigare sträckt sig över 20 år. År 1971 när den senaste jordbrukspolitiska målsättningen hade varat i fyra år, var situationen sådan att jordbrukarna bara satt och väntade på den uppgörelse som skulle träffas våren 1971. De visste då inte om de över huvud taget skulle ha möjlighet att fortsätta som jordbrukare. Det var framför allt animalieproduktionen som var så utomordentligt illa ute som det över huvud taget är möjligt. Då blev det emellertid vissa förändringar som har medfört att dessa människor ändå har fått huvudet ovanför vattenytan. Mer har inte behövts för att de skall få en mer positiv inställning till framtiden. Sedan har den globala utvecklingen också gjort att stödet till jordbrukarna, som man vid många tillfällen har talat så nedlåtande om, har förändrats i mycket stor utsträckning. När nu både fru Lundblad och herr Wictorson talar om det stora stöd som utgår till jordbruket vill jag notera att i årets statsverksproposition sade det statsråd som då skrev om det här stödet klart ifrån att det var ett stöd till konsumenterna. Om ni inte har läst statsverkspropositionen tidigare kan ni titta i den nu, så får ni klart för er vad man på det hållet anser om de pengar med vilka man nu reducerar livsmedelspriserna. Vi har ingenting att invända mot reduceringen — den är säkert riktig. Men anledningen till att vi har skrivit detta särskilda yttrande till jordbruksutskottets betänkande är att vi anser att man bör fråga sig hur långt samhället skall gå när det gäller att subventionera priset på livsmedel. På jordbrukarhåll känner vi oss litet oroliga för att man skall gå alltför långt med subventioneringen och möjligen i en framtid kommer underfund med att ”så mycket pengar har vi inte råd att satsa, nu måste konsumenterna betala det här”. Och så är man tvungen att ta ut beloppet i form av en prishöjning som kommer att slå igenom mycket starkt. Nu tror jag inte att det blir på det sättet utan jag tror att dessa miljarder årligen kommer att tas ur statskassan. Men en liten översyn bör man rimligen göra kring dessa frågor. Herr talman! Jag begärde ordet främst för att motivera reservationen 1. Jag tror att det var fru Lundblad som sade att det saknades argumentation för förslaget om höjning av Norrlandstillägget vilket förespråkas i reservationen 1. För utskottets ledamöter torde det ändå stå klart att argumenteringen var rätt ordentlig i den motion som ligger till grund för reservationen. Jag har tidigare sagt att vi var helt överens om prisöverenskommelsen när förhandlingarna var slut. Men när det gäller förändringen av Norrlandsstödet var det faktiskt litet annorlunda. Enligt propositionen 1974:1 skulle en ny översyn av Norrlandsstödet ske efter tre år. Jordbruksministern gav jordbruksnämnden i uppdrag redan tidigt i höstas att göra den översynen tillsammans med jordbrukets organisationer. Det gjorde vi och kom redan i oktober månad fram till att förslaget som jordbruksnämnden lagt fram och som återfinns i propositionen var klart i underkant för att bibehålla det värde som Norrlandsstödet hade för tre år sedan.

Om vi skulle gjort en utredning i dag skulle vi otvivelaktigt kommit fram till högre belopp, men när jag skrev motionen stannade jag vid de siffror som vi från LRF:s sida kom fram till i oktober. Det finns följaktligen ingen som helst anledning att tro att dessa siffror innebär full kompensation för den kostnadsförändring som skett vid det norrländska jordbruket. Jag skulle inom parentes vilja säga att Norrlandsstödet från år 1971 har betytt otroligt mycket för oss jordbrukare. Vi skulle över huvud taget inte kunna klara det norrländska jordbruket om det inte kommit till stånd. Mot den bakgrunden är det rimligt att man nu inte gör som förra gången, nämligen avvaktar under en tidsperiod på omkring tio år innan man omprövar beloppet, vilket leder till att värdet av stödet sjunker mycket starkt. Med den försämring som sker av penningvärdet — vi får hoppas den avstannar — är risken stor att stödet även under en kort period kan minska väsentligt i värde. Det finns en lönsamhetsstatistik för de områden som vi gör jämförelser mellan — utredningen om Norrlandsstödet har plockat fram den — nämligen det mellansvenska jordbruket i trakten av Örebro och jordbruk på vissa platser i Norrland. När vi nu efter tre år gör en jämförelse av lönsamhetsutvecklingen kan det klart noteras att den har försämrats i Norrland i förhållande till jämförelseområdena i Mellansverige. Jag vill också i detta sammanhang säga att länsstyrelsen i Norrbottens län har yttrat sig över det förslag som jordbruksnämnden har lagt. I länsstyrelsen var vi helt överens om att uppräkningen av Norrlandsstödet var för liten. Norrlandsstödet har betytt mycket ur regionalpolitisk synpunkt när det gällt att ge människorna chansen att fortsätta med sitt arbete i jordbruket. Om man tar hänsyn till att samhället har sluppit vidta andra åtgärder och besparats utgifter för att skaffa fram andra arbetstillfällen, är det här stödet en utomordentligt ringa insats för att ge jordbruket i norra Sverige en möjlighet att fortsätta. Nu säger herr Wictorsson att det är klart att under en begränsad tid kan man få notera att det blir vissa fel och missräkningar och att uppräkningen av ett sådant här stöd inte omedelbart kan fungera fullt perfekt. Han menar nog att den risken får man ta. Ja, jag är medveten om att under den kommande perioden fram till nästa uppräkningstillfälle kan utvecklingen bli sådan att Norrlandsstödet inte behåller sitt värde. Då får vi ta vådan av det, men att nu med öppna ögon gå in med ett stöd som definitivt är för lågt anser jag vara fel. Fru Lundblad säger att här har man fått ett så bra avtal, så nog borde centern, moderaterna och även folkpartiet visa litet generositet och inte begära denna höjning av Norrlandsstödet.

Det finns, som sagt, ingen som helst anledning att begära den formen av generositet från vår sida. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre utan ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till jordbruksutskottets betänkande nr 29.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården påstod att jag sagt att det saknades argumentation från centerns sida för reservationen 1. Tvärtom, det finns riklig argumentation — man har hela fyra motioner om höjningar av stödet. Utöver den 20-procentiga höjning av Norrlandsstödet som föreslås i propositionen i år har man alltså i fyra motioner yrkat ytterligare höjningar. Därför sade jag i mitt anförande att jag tyckte att centerpartiet saknade måttfullhet i dessa frågor. Det tycker jag fortfarande. En så kraftig höjning av stöd förekommer mycket sällan. När herr Johansson i Holmgården gör gällande att det krävs rätt snara höjningar av det här stödet skulle jag vilja hävda att det inte behöver höjas förrän man på sikt har sett att det har försvagats. Naturligtvis skall jordbruken i norra Sverige ha ett verksamt stöd, men först när det på sikt har försvagats tycker jag att man behöver diskutera en höjning.
Herr talman! Det är möjligt att jag hörde fel och att det var måttfullhet fru Lundblad ville ha från vår sida. Låt mig då säga att vi har visat måttfullhet när vi ändå inte har begärt en högre uppräkning än den vi kom fram till i höstas för att återställa stödets värde till vad det var för tre år sedan. Med tanke på den kostnadsutveckling som skett efter det avtalet träffades är det väl ändå måttfullhet i den uppräkningen. Jag glömde en sak i mitt förra anförande. Både herr Wictorsson och fru Lundblad har sagt att vi i årets avtal fått ett leveranstillägg som innebär en låglönesatsning. Detta skulle speciellt gynna oss i Norrland. Jag vill dock säga att detta gynnar oss i Norrland mindre än jordbrukarna i allmänhet. I Norrland har förekommit en uppbyggnad av vad som kallas bärkraftiga enheter i en sådan utsträckning att det finns ett stort antal jordbruk som i dag har en årsleverans på över 132 000 kg. Dessa leverantörer får inte ett enda öre av denna låglönesatsning. Fru Lundblad sade att jordbruksnämnden, och vem det nu var mer, skulle se till att låglönesatsningen blev riktigt fördelad. Ja, man har ju redan träffat överenskommelse om hur fördelningen skall ske, men det är inte alltid säkert att tillägget utgår till dem som har den lägsta lönen. De människor som byggt upp dessa företag har faktiskt visat sig inte ha så särskilt stora inkomster. Tvärtom har lönsamheten ofta varit så dålig att man haft svårt att hålla företagen i gång. Nu har det skett en viss förändring till det bättre, men det innebär inte att de kommit upp i en lönsamhet som gör att de inte borde vara berättigade till en låglönesatsning. Vi har dock inte protesterat, utan vi har godkänt denna låglönesatsnings utformning. Men det är helt klart att i Norrbotten är den procentuella andel av den invägda mjölken som kommer från leverantörer med över 132 000 kg per år högre än genomsnittet för landet. Det innebär följaktligen att vi där inte har större fördel av denna låglönesatsning än landet i övrigt.
Herr talman! Bara en kort kommentar med anledning av att fru Lundblad i sitt första inlägg vände sig till mig och efterlyste samarbetsanda och måttfullhet. Jag tycker att både samarbetsanda och måttfullhet har präglat utskottets handläggning av detta ärende lika väl som andra ärenden, men det här är en fråga om prioriteringar. Vi har bedömt det så att man bör satsa dessa 3 miljoner för att stärka stödet till mjölkoch köttproducenterna. Det finns ingen anledning att raljera över att det är fråga om en ettöring. För de människor det gäller betyder denna ettöring säkerligen väl så mycket och kanske mer än det lönepåslag som andra grupper kan tillgodoräkna sig.

Herr talman! Jag har lyssnat på den här debatten. Man får väl beteckna den som en relativt fridfull jordbrukspolitisk debatt, och jag tycker att det inte heller finns anledning att så att säga skärpa tonen. Jag begärde egentligen ordet för att anknyta till resonemanget om huruvida vi har ett gränsskydd för jordbruket eller ett konsumentskydd här i landet. Jag skulle väl tro att enligt den gamla terminologin om gränsskydd har herr Wictorsson rätt. Hur högt skyddet är i dag vet jag inte exakt. Jag tycker dock det är fel att använda benämningen gränsskydd för jordbruk eller konsumenter. Vi har helt enkelt en prissättning på våra produkter, anpassad till den kostnadsnivå vi har i landet. Om den nu är hög har vi en rätt stor skuld själva till det, inte minst vi politiker. Vad jag slutligen vill säga är att vi väl alla som löntagare också har ett icke föraktligt gränsskydd. Det är självfallet inte beslutat av riksdagen och det har inte formen av ett gränsskydd i egentlig mening, men det finns där i alla fall och är mycket effektivt. Man kan ställa frågan: Vad är världsmarknadspriset på arbetskraft, om det finns något sådant? Vad vi vet är att det råder ett mycket stort överskott på arbetskraft i världen, framför allt i de delar av densamma från vilka vi traditionellt har importerat jordbruksprodukter till låga priser. Jag har bara velat säga detta. Låt mig dessutom tillägga, eftersom jag kommer att rösta för reservationen beträffande Norrlandsstödet, att jag när den frågan behandlades i jordbruksnämnden reserverade mig till förmån för ett högre belopp, men detta har av någon anledning icke blivit angivet i propositionen.

Herr talman! Låt mig mycket kort kommentera jordbruksutskottets betänkande nr 30. Sockerbetsodlarna kan som alla förstår inte när de skall så sina sockerbetor först avvakta vad som skall hända i vår parlamentariska församling, utan de måste anpassa sig till årstidernas växlingar. Det väcktes vid sessionens början en lång rad motioner om utökning av den svenska sockerbetsarealen, och det är dem vi nu skall ta ställning till. Långt tidigare har emellertid genom överläggningar mellan parterna den svenska sockerbetsarealen utökats till 46 000 hektar. Denna areal har nu redan besåtts och är vid det här laget också nästan färdiggallrad. Det har därför inte funnits möjlighet att ta reell ställning till de nämnda motionerna, där det framförs förslag till utökning av årets sockerbetsareal. Buden varierar från 48 000 hektar och uppåt. Det framställs emellertid också i dessa motioner en rad önskemål om att den svenska sockerbetsodlingen i framtiden skall anpassas till det svenska konsumtionsbehovet. I sockerförhandlingarna har man stannat vid att anpassa sockerbetsodlingen till den svenska fabrikskapaciteten. Tillåt mig i detta sammanhang, herr talman, uttrycka den personliga synpunkten att den svenska fabrikskapaciteten i framtiden inte bör få vara en begränsande faktor. I ett läge där man kan besluta investeringar som t.ex. Stålverk 80 menar jag, att det måste vara ganska enkelt att, om så behövs, öka investeringarna i de svenska sockerbruken. Inte minst bör det gälla i en situation där världsmarknadspriset på socker är tre gånger så högt som det svenska priset — den situationen har vi upplevt i år.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

Fru talman! Efter ett tioårigt förberedelsarbete har vi nu äntligen fått ett förslag till ny gruvlag. Det kan från många synpunkter sägas vara förhållandevis tillfredsställande, inte minst att man trots vissa farhågor vid arbetets början har bevarat inmutningssystemet, som för svenska förhållanden kanske är det som bäst tar till vara gruvindustrins och hela näringens intressen. I det föreliggande lagförslaget finns emellertid en hel del ganska allvarliga brister, som har föranlett några reservationer från framför allt moderat håll till det betänkande som vi nu behandlar. Jag skall börja med ett problem, som från principiell synpunkt kanske är av något mindre vikt. Det berörs i vår reservation 5. I samband med olika förrättningar skall det vid bergmästarens sida finnas gode män, vilkas uppgift är att göra värderingar. Det förutsätts därför att de har viss kännedom om allmänna ting. Enligt gruvrättsutredningen skulle deras verksamhet också inskränkas till rösträtt i de frågor där de har speciell kompetens. Enligt departementschefens uttalande i propositionen, vilket också fått stöd av lagrådet, skall de emellertid nu få rösträtt i alla frågor och kan således rösta ned bergmästaren beträffande t.ex. en gruvas brytvärdighet. Såsom förklaring till denna besynnerliga ordning anförs egentligen endast att det även på många andra områden förekommer att bisittare och liknande medverkande har beslutsrätt i frågor som de inte behärskar. Är inte detta ett något lösligt resonemang? Vi har i reservationen gjort en liten förändring av lagtexten i överensstämmelse med gruvrättsutredningens förslag, en ändring som inskränker de gode männens beslutsrätt till de saker som de behärskar och inte lägger på dem ett ansvar för rent tekniska beslut. Betydligt viktigare är frågan om rätt till inlösen av utmål, vilken behandlas i vår reservation 4. Det förekommer ofta att flera inmutare har fått utmål i samma område. Från samhällets synpunkt är det ofta oekonomiskt att två företag inom samma område företar de dyrbara investeringar som gruvdrift normalt kräver. Lagförslaget innehåller därför en bestämmelse om att den som har den större andelen skall ha rätt att lösa in den mindre delen. Det är i princip riktigt, men rätten bör självfallet begränsas till den situation då gruvdrift ännu inte har påbörjats på den mindre delen. Annars uppstår betydande rättsosäkerhet hos den berörde ägaren. Detta påverkar i sin tur hans möjlighet att låna pengar med säkerhet i gruvtillgångarna. Vi har reserverat oss mot förslaget att den som äger den större delen utan inskränkning skall ha rätt att lösa in det mindre området. Gruvrättsutredningen ansåg att denna rätt skulle gälla även för statligt ägt utmål. Departementschefen säger emellertid här nej och stöder sig därvid på ett uttalande av lagrådet, att sådan inlösen som i praktiken är att jämställa med expropriation av principiella skäl ej skall få förekomma mot staten. Denna ståndpunkt synes inte vara helt logisk. Utmål kan redan nu utläggas på statlig mark, och civilutskottet har deklarerat att detta i realiteten är en form av expropriation. Det finns redan ett rättsinstitut beträffande av staten ägd mark, nämligen när det gäller utmål, där således ett förfarande i likhet med expropriation kan förekomma. Nu kanske någon vill invända att detta väl i praktiken inte spelar någon större roll — det har också civilutskottet påstått i sitt yttrande — då man väl får förutsätta att statens organ handlar klokt och i förekommande fall frivilligt medverkar till en sådan sammanläggning. Enligt vad jag från olika håll har inhämtat är det oftast inte alls fallet, tyvärr. Det är en allmän visa, skulle man kanske kunna säga, i gruvkretsar att så snart ett företag gjort inmutning på ett område dyker t.ex. Sveriges geologiska undersökning upp, mutar för säkerhets skull in runt omkring och håller sedan benhårt på sitt område. I praktiken har det alltså visat sig att den klokhet och den förståelse för de större ekonomiska intressena som man hade kunnat vänta inte alls har funnits hos statens representanter. Sedan kommer jag till de ekonomiska relationerna mellan jordägaren och gruvbolaget. Här har vi två olika frågor, nämligen dels ersättning för utmål, dels jordägaravgäld. De behandlas i våra reservationer 2 och 3. Jordägaravgälden har hittills utgått med 10 000 kronor per år och utmål under en sammanlagd maximitid av 20 år. Det är således fråga om en avgift som gruvägaren betalar till fastighetsägaren för att han får disponera utmålet. Denna ersättning till fastighetsägaren vill nu lagförslaget plötsligt helt ta bort, och det motiv som anförs är att här görs inget särskilt arbete eller någon uppoffring från jordägarens sida. Med det nya betraktelsesättet på äganderättsfrågor i sådana här sammanhang har man ansett att någon jordägaravgäld inte längre behövs. Men detta är inte bara en fråga om försämring av fastighetsägarens ekonomiska villkor, som kan anses vara beklaglig nog, i varje fall ur fastighetsägarens synpunkt. Frågan har också en samhällelig aspekt, som är betydligt viktigare. Innan ett gruvföretag gör en inmutning, krävs ett omfattande undersökningsarbete på den plats som kommer i fråga. Det är oundgängligt att detta innebär ett ofta ganska betydande intrång på jordägarens marker, med åtföljande viss skadegörelse, större eller mindre alltefter arbetets art. Lagen talar också om betydelsen av att skapa intresse hos fastighetsägarna för en så intensiv letning efter mineral som möjligt. Skulle fastighetsägaren nu inte få någon ersättning för jordägaravgäld, så är det klart att hans intresse för att ha människor springande runt på ägorna och förorsakande större eller mindre förstörelse måste minska. Med andra ord måste hans intresse minska för att ställa sitt område till förfogande för gruvletning.

Det kan vara en poäng för gruvbolagen, men det är naturligtvis inget gott betyg för en gruvlag som tar bort en förmån för jordägarna som de ändock skall ha rätt till så att säga enligt spelet på den fria marknaden. Det var den ena sidan när det gäller de ekonomiska relationerna mellan fastighetsägaren och gruvbolaget. Den andra är frågan om ersättning för utmål. Gruvrättsutredningen föreslog att ersättning skall utges enligt det fulla värdet. Det har också föreslagits i den motion som ligger till grund för reservationen 2. Enligt regeringsförslaget skall ersättning emellertid lämnas enligt expropriationslagen. Jag kan till nöds förstå att man från socialdemokratisk sida har den uppfattningen att expropriationslagen, med den lydelse den fick för några år sedan, skall gälla i alla sammanhang, således även här. Vi har emellertid mycket svårare att förstå när man t.ex. hos centern har visat samma inställning och bristande förståelse för jordägarens intresse. Vid en vanlig expropriation, som expropriationslagen i första hand syftar på, är det ofta fråga om att bygga en väg eller någonting annat som det allmänna har intresse av. Där kan det tyckas rimligt att en välbärgad villaägare eller en fastighetsägare i en stad eller i närheten av en stad gör en viss uppoffring eller får en sämre ersättning än han i och för sig skulle kunna få i den allmänna marknaden. För hans del har det kanske också varit mycket lättare att spekulera i framtida värdestegringar. Det är så man kan förklara expropriationslagens nya bestämmelser som ju är mycket ofördelaktiga för fastighetsägaren och som vi från vårt håll har protesterat mot. Men här har man en mycket speciell situation. Här rör det sig ju om områden långt ute i markerna, där ägarna i mycket stor utsträckning är småbönder, små fastighetsägare, och där det inte finns något allmänt intresse av en expropriation annat än att malmer naturligtvis skall utnyttjas, vilket har ett värde för samhället. Men det rör sig dock i första hand om en ekonomisk transaktion mellan en liten jordägare och ett stort gruvbolag. Det är för mig därför obegripligt att man visat så litet intresse av att ge en hygglig ersättning till fastighetsägaren — en ersättning som han skulle ha fått om man bara konstaterat att han skall ersättas med det fulla markvärdet — och i stället infört den här mycket besvärliga presumtionsregeln som gäller vid värdering enligt vanliga expropriationsregler. Här hade det varit om inte juridiskt följdriktigt så åtminstone mänskligt och psykologiskt naturligt att man gått generöst fram. Kostnaderna för ett stort gruvbolag i sådana här sammanhang är ganska små, men det kan för jordägaren vara en ganska rimlig ersättning för det intrång och annan otrivsel som en gruva i närheten av hans mark kan innebära. Slutligen är det tydligen meningen att denna lag skall träda i kraft redan den 1 juli. Det kommer nog att skapa ganska svåra problem. Man gör sig kanske inte alltid en riktig föreställning om vad det innebär när en ny lag träder i kraft på detta område. Ett större gruvbolag i Sverige har kanske 7 500 inmutningar. De gäller tre år, vilket med andra ord betyder att ungefär sex inmutningar per dag skall förnyas eller omvandlas till utmål. Det är en väldig apparat som man begär att gruvbolagen skall klara av inom loppet av några veckor. Den här lagen har ju släpat efter både i utredningen och kanske även vid den senare behandlingen. Det minsta man kan begära vore väl att åtminstone ikraftträdandet uppsköts till en något senare tidpunkt. Detta lagförslag kommer förmodligen nu att gå igenom, men som slutomdöme skulle jag vilja säga att det innehåller så många brister att det blir nödvändigt att ta upp lagen till förnyad prövning inom en kort tid — detta kommer säkerligen vårt parti att göra — för att få till stånd en rättelse på de punkter jag här berört. Jag yrkar slutligen bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5.

Fru talman! När det gäller vårt lands naturtillgångar är säkerligen vårt partis — vänsterpartiet kommunisterna — principiella syn bekant. Det är samhället som skall äga och exploatera dessa och det privata vinstintresset bör kopplas bort. Vi är inte ensamma om den synen. Det anser bl.a. många progressiva socialdemokrater även om de inte tillhör de tongivande i den här församlingen. I det lagförslag som nu behandlas har man missat chansen att lägga fram en gruvlag med ett sådant principiellt nytt innehåll. I allt väsentligt följer man de principer som sedan lång tid tillbaka har gällt på detta område. Den fria inmutningsrätten skall vara kvar, vilket betyder rätten för enskilda att exploatera viktiga malmoch mineralfyndigheter i vårt land. Inmutningssystemet är en gammal princip med anor från 1700-talet. Det har under årens lopp gjorts vissa revideringar — det skedde 1924 och 1938 — men inte i någotdera fallet har några grundläggande förändringar ägt rum. Detsamma kan sägas om det förslag till ny gruvlag som nu ligger på riksdagens bord. I näringsutskottets skrivning klargör man på ett enkelt sätt hur inmutningssystemet fungerar. Det heter: ”Enligt detta system kan vem som helst få rätt att inte bara på egen utan också på annans mark undersöka och bearbeta fyndigheter av de mineral som i lagen anges vara inmutningsbara.” Inmutning beviljas i princip den som kommer först med ansökan.

Detta betyder i själva verket fritt fram för varje enskild kapitalägare eller finansgrupp som har de ekonomiska möjligheterna att berika sig på resurser som bör vara hela det svenska folkets egendom. Det här är vår avgörande invändning mot det nya förslaget till gruvlag. Den invändningen har inte rubbats av att utskottet i sin majoritetsskrivning framhåller att lagförslaget innehåller ”partiella reformer” i syfte att tillgodose allmänna intressen. Vilka är då dessa partiella reformer? Ja, de är inte alltför imponerande, och om de i någon mån kommer att stärka samhällsinflytandet är synnerligen tveksamt. Statens rätt till kronoandel blir enligt förslaget till ny gruvlag inte längre beroende av anmälan utan inträder automatiskt om inte staten vid utmålsläggningen förklarat sig avstå därifrån. Kronoandelen är statens rätt till hälftenbruk när det gäller exploateringen. Men den kronoandelen har hittills inte inneburit att 50 procent av de privata gruvorna utnyttjats av staten. Man har inte ens utnyttjat de möjligheter som har förelegat tidigare. I lagrådsremissen över det här lagförslaget sysslar man en del med denna fråga. Där framhålls det att vid 1967 års utgång hade staten anmäld eller latent kronoandel eller var själv inmutare beträffande 13,8 procent av samtliga utmål. Räknat efter arealen täckte de ifrågavarande utmålen 27 1/2 procent av den totala utmålslagda arealen. Att begagna kronoandelen som ett instrument för att i egen regi få till stånd viss malmbrytning har inte ifrågakommit. Ambitionsnivån från statens sida har alltså inte varit särskilt stor, och något nytänkande tycks inte ha inträtt. Det demonstrerades ganska tydligt när riksdagen för ungefär ett år sedan överlät åt Bolidenbolaget att ta hand om gruvan i Stekenjokk, trots att staten har ett eget gruvbolag och därmed också möjlighet att sköta gruvdriften i samhällelig regi. När ambitionsnivån är så låg och, vill jag säga, principlösheten så stor, skall man inte inbilla sig att de relativt små förändringar som nu föreslås genom den nya gruvlagen kan hjälpa till att förstärka samhällets inflytande. Den gruvlag som antogs 1938 hade karaktären av en kompromiss, där man uppgett sig eftersträva att i någon mån öka samhällets inflytande utan att väsentligt beskära det enskilda kapitalets möjligheter. Men den lag som då antogs ökade inte samhällets inflytande, och det kommer inte heller att kunna ske genom den lag som riksdagen nu tydligen är beredd att anta. Sverige är på många sätt ett rikt land. Det gäller inte minst om våra malmtillgångar. Vi har där en produktion som uppgår till 4 1/2 procent av världsproduktionen. Förmodligen har vi ännu bara skummat på ytan.

Det gäller att hålla det enskilda intresset vid liv, om man skall kunna ha en hög takt i kartläggning och undersökningsarbeten. Vi kan från vårt håll inte acceptera tanken på att en hög takt i malmkartläggningen måste vara beroende av att det enskilda kapitalet också skall ha rätten att exploatera malmfyndigheterna. I motionen 1661 erinras om att vi har Sveriges geologiska undersökning och att dess resurser kan förstärkas. Hittills har samhällets egna undersökningar starkt begränsats genom att anslagen varit små. En kraftfull utbyggnad av statens egen malmletningsoch prospekteringsverksamhet kan givetvis kompensera den aktivitet som faller bort om man, som kommunisterna föreslår, lägger rätten till inmutning och exploatering i samhällets händer. Det avgörande för att vi i vårt land skall komma underfund med hur mycket jorden döljer, var det finns fyndigheter och var man kan öppna gruvor, får inte vara hur mycket man kan kittla profithungern hos enskilda kapitalägare. Att förstärka SGU är en möjlighet att öka samhällets egen malmletningsverksamhet. Det finns också stora möjligheter att stimulera människors intresse av att göra upptäckter. Det finns massor av amatörgeologer, och många fler kan stimuleras att delta i en bred malmletningsverksamhet. Det finns exempel på detta i Norrbotten där ”mineraljakten” har utvecklats till något av en folkrörelse. Nu deltar många hundra norrbottningar varje år och stimuleras av propaganda och priser. Jag tror inte att det är möjligheten att själv få exploatera en gruva som är drivfjädern för folk i allmänhet. Jag nämner detta, trots att det inte direkt har att göra med det lagförslag vi nu debatterar, därför att jag vill påvisa även andra möjligheter än de som nämnts i propositionen. Fru talman! Vi har i vpk-motionen påpekat att lagen inte innebär något steg framåt när det gäller att stärka samhällets inflytande. Vi betraktar det som negativt att man nu också är beredd att slopa lagen om inskränkning i rätten till inmutning i Norrbottens län. Den tillkom 1963 i avsikt att förebygga splittring av de brytvärda norrbottensmalmerna. Men den risken finns kvar, även om den nya lagen — som sannolikt är — kommer att antas. I Norrbotten är staten den stora gruvägaren och exploatören. Det är bra. Vi vill att staten via LKAB också skall ha ansvaret för den fortsatta utvecklingen på området. Man skall inte ge det privata kapitalet fritt fram. Det är för övrigt ett krav som har ett starkt stöd från en bred opinion. Man vet att en bred och planmässig utveckling på gruvfronten kan ske i Norrbotten, men den planmässigheten kan bara komma till stånd i samhällelig regi. Överallt i detta Sveriges malmrikaste län och i andra delar av vårt land finns betydande malmfyndigheter som ännu slumrar. Det krav som ställs är att staten skall gå in och öppna nya gruvor — i Tornedalen, Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk, men också i andra delar av Norrbottens län och i andra delar av vårt land. Det nu föreliggande förslaget till ny lag ger möjlighet till fortsatt privat spekulation och till den ägosplittring som man försökte förebygga med den särskilda lagen från 1963.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

Fru talman! Det är inte så ofta vi har ideologiska diskussioner här i kammaren, men nu har vi en. När det gäller gruvlagen har det anförts två principiellt motstående uppfattningar om statens inflytande över gruvfyndigheter. Herr Siegbahn har redovisat moderaternas reservationer, som t.o.m. antyder ”konfiskatoriska inslag”. Det ena av de två system som är tänkbara förordas, nämligen inmutningssystemet — som är en väg att stimulera till enskild verksamhet på gruvområdet. Herr Claeson har talat för en rreservation som siktar till ett rent koncessionssystem och statens organ för malmletning, SGU, utbyggt till att vara ensamt om verksamheten. Herr Claeson talade om de mindre inflytelserika socialdemokrater som skulle velat ha ett radikalare system. Men vi hade icke, herr Claeson, varit starka nog att genomföra en radikalare lösning här i kammaren. Därför får vi, antingen vi vill eller inte, nöja oss med vad vi kan åstadkomma. Här har åstadkommits en hel del när det gäller att stärka statens inflytande. För det första får staten sådan rätt till kronoandel att staten automatiskt tillförsäkras hälften i utmålen. För det andra får man nu utlägga statsgruvefält även på enskild mark. För det tredje skall den s.k. försvarsavgiften för utmål automatiskt gå till staten. Med det här närmar man sig koncessionssystemet, vilket också framgår av utskottets betänkande. Gruvrättsutredningens förslag har intagits i propositionen och tillstyrkts av utskottsmajoriteten med vissa tillägg i den riktning som herr Claeson har pläderat för. Svenska gruvindustriarbetareförbundet har tillstyrkt förslaget. Därför är det ett bra förslag, sannolikt även från de sypunkter herr Claeson kan lägga på frågan. En intressant grundfråga är hur djupt ned man kan äga mark. Det gamla romerska synsättet innebar att markägaren ägde marken till jordens medelpunkt — om nu romarna hade klart för sig att jorden var rund. Efter hand vinner andra synsätt insteg. Det har nämnts om plogfårsdjup, men klart är att rätten att borra en brunn, väl så djup, är fullt tillförsäkrad den enskilde markägaren. Men när det gäller rätten till malmfyndigheter ger det här lagförslaget en precision av rättsbegreppet. Den preciseringen har sådan form att ett par av de reservationer som herr Siegbahn här har pläderat för berörs av detta synsätt.

Detta kan sammanfattande vara svaren på reservationerna 4, 3 och 2 som herr Siegbahn har talat för. Reservationen 5 gäller gode männens beslutanderätt. Den rätten är en bekräftelse, som har tagits med även i det här lagförslaget, ett numera allmänt vedertaget synsätt på förtroendemäns ställning. Det har blivit en statsrättsligt vedertagen ordning att förtroendemän får avgöra olika ting. Det blir vanligare att tillsätta förtroendenämnder i olika sammanhang och att låta dem fälla avgörandet. Även det förhållande som reservationen 5 vänder sig mot är alltså i överensstämmelse med ett förändrat synsätt. Slutligen har herr Siegbahn diskuterat ikraftträdandet. Industriverket, som har att verkställa den statliga handläggningen av ikraftträdandet av lagen, har inte haft någon erinran mot den ordning som föreslagits i propositionen. Gruvlagen är en invecklad fråga, om man skall gå in på rättsproblematiken, men jag utgår från att kammaren inte är särskilt intresserad av någon sådan diskussion, som jag dessutom är föga kompetent att föra. Jag yrkar därför, fru talman, nu bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är kanske inte en alldeles riktig skildring att säga att hela denna debatt är av ideologisk natur. För vpk:s del är den kanske det. Frågan om ett koncessionssystem eller ett inmutningssystem kan vara en fråga om ideologi, men den behöver inte nödvändigtvis vara det. Det finns många länder — väl så kapitalistiska som Sverige — där man har koncessionssystem. Det är mera en praktisk fråga, först och främst beroende på vilket slag av gruvfyndigheter som finns. Dessutom beror det på hur man tillämpar systemet. Att man har ett koncessionssystem behöver ju inte betyda att man ger malmförekomsten till staten och att staten utnyttjar den, utan ett koncessionssystem kan lika gärna syfta till att enskilda människor skall göra det. I den mån så är fallet behöver det inte alls vara någon grundväsentlig skillnad. Herr Wååg säger att detta förslag syftar till att utöka statens makt. Nåja, det har det visserligen gjort på ett par punkter, men det är inte där vi har reserverat oss, utan i den mån man skall anlägga någon ideologisk synpunkt på våra reservationer gäller det närmast den lille mannens möjlighet att hävda sig mot det stora gruvbolaget. Två av reservationerna syftar till dels att ta ifrån jordägaren den ersättning han erhållit för att hans mark fått utnyttjas av gruvbolaget, dels att behålla ett system som innebär att den lille jordägaren skall få ersättning. På samma sätt förhåller det sig vid expropriation och försäljning. Där vill vi inte tillgripa de mycket restriktiva reglerna i expropriationslagen, utan vi föredrar en mera generös bestämmelse, som också den är till förmån för den som oftast blir maktlös, nämligen fastighetsägaren. — Jag kan alltså inte upptäcka någon ideologisk strid av den typ som herr Wååg kanske tänkte på. Slutligen var det fråga om förtroendemännen. Det är klart att vi har förtroendemän, t.ex. i en jury, där det gäller att ha en allmän syn på hur man bör betrakta ett brott osv., och där det krävs ett allmänt sunt förstånd. Men här gäller det något mycket specifikt, nämligen att gode männen kan få yttra sig om en gruvas brytvärdighet. Det kan inte vanligt sunt förnuft klara, detta måste det vara experter till. Det påminner mig om när vaktmästaren vid hovrätten i Jönköping en gång gick fram till Per Albin och sade: ”Nu har jag varit partimedlem i sju år och jag har inte fått något hedersuppdrag.” — ”Vad vill du ha då”, sade Per Albin. ”Jag vill bli landssekreterare”, sade han. ”Nej, det kan du inte bli, för det krävs kunskaper. Däremot kan du bli landshövding.” Det är ungefär samma skillnad i de här två fallen.
Fru talman! Herr Wååg sade i en replik till mig beträffande det ideologiska innehållet i den här frågan att socialdemokratin inte har varit nog stark att genomföra ett radikalare system på detta område än det som vi nu har.

Jag tror att det finns anledning att erinra om detta.
Fru talman! Det är i kväll vi skall besluta om gruvlagen, herr Claeson, inte för 30 år sedan. Det förekommer ju mycket ofta, herr Siegbahn, att förtroendemän har ett avgörande inflytande. Så är t.ex. fallet i olika värderingsnämnder. Ett vanligt uppdrag som den brukar få som inte har fått något annat uppdrag — om jag skall fortsätta på den bild som herr Siegbahn tecknade — är att bli ledamot av hästuttagningsnämnden. Den har numera att värdera traktorer, vilket är en nog så viktig uppgift. Herr Siegbahn sade sig nu vara företrädare för den lille mannen. Den uppgiften verkar så främmande för honom att jag inte tidigare uppfattat den.
Fru talman! Herr Wååg sade att det är i dag som vi skall besluta om en gruvlag. Det var egentligen inte det vi diskuterade tidigare, utan här gällde det viljan och inriktningen att skapa en bättre gruvlag och ett större inflytande för samhället på detta område. Låt mig, fru talman, när jag ändå har ordet tillägga att det finns en del som är positivt i det nya förslaget till gruvlag, men det förändrar ingenting då det gäller grundförutsättningarna i själva ägandet. De skillnader som finns i den nya lagen i jämförelse med den gamla är bl.a. att inmutningsområde inte får vara större än att det kan antas att inmutaren har möjlighet att undersöka det i dess helhet på ett ändamålsenligt sätt. Det kommer att bli viss kompetensprövning, men genom den lär man inte kunna gallra bort några kapitalstarka exploatörer. Det förbättrade miljöskyddet i anslutning till gruvbrytning är också positivt liksom den förbättring som sker genom kopplingen till expropriationslagen då det gäller bestämmelser i andra lagar som har att göra med markinnehav och dylikt. Men jag har velat understryka att detta inte är tillräckligt. Den privata spekulationen kommer inte att förhindras. Det hade möjligen kunnat ske om man hade förklarat hela Sverige för statsgruvefält eller avskaffat inmutningsrätten. Nu är jag rädd för att det kommer att fortsätta i samma spår som tidigare, trots att vi har både ett statligt gruvbolag och en statlig undersökningsorganisation.

Fru talman! I motionen 654 för vi fram en rad synpunkter och erfarenheter i samband med den för några år sedan genomförda lagen om lönegaranti vid konkurser. Vi som står för motionen har samtliga en facklig bakgrund och kontakt med de fackliga organisationerna. Därmed vet vi också något om de erfarenheter som redan nu kan dras av lagens verkningar. Vi vet också att såväl LO som TCO som huvudorganisationer och bakom dem stående medlemmar delar våra erfarenheter och att de sökt föra fram dem. Eftersom utskottet på ett utmärkt sätt redogör för vårt syfte och våra synpunkter i föreliggande betänkande finns det ingen anledning att ytterligare en gång genomföra en redovisning. Genom utskottets grundliga arbete och infordrande av remisser från berörda instanser har också klarlagts att vi redovisat verklighetsgrundade erfarenheter och att våra krav är väl motiverade. Det finns därför inte heller någon anledning att gå in på denna del. Punkt för punkt har ju berörda remissinstanser påvisat behovet av översyn och lagskärpning. Logiskt finner utskottet det därför ”motiverat med en allmän översyn av ifrågavarande lagstiftning”. Att det slutligen råkar vara så att regeringen månaden efter att vi arbetade ut motionen själv uppmärksammade problemen och satte i gång arbetet med en översyn så som vi begärt i vår motion, får väl närmast här ses som ett exempel på hur det är när det är som bäst i samverkan mellan arbetsmarknadens fackliga organisationer, riksdagsmännen och regeringen. Det remissarbete som nu verkställts genom utskottets samvetsgranna insats kan således arbetsmarknadsdepartementet med fördel tillgodogöra sig. Vi har alltså all anledning att hoppas på ett hyggligt genomfört arbete i frågan från regeringens sida. Fru talman! Det finns därför ingen anledning för mig att ställa något yrkande i denna fråga vid sidan om utskottets hemställan.

Fru talman! Enligt ärvdabalkens bestämmelser skall bouppteckning efter avliden alltid upprättas och inges till rätten.

I stället kunde bouppteckningen ersättas av en skriftlig anmälan till rätten, som i sin tur fick avgöra huruvida en fullständig bouppteckning är nödvändig eller ej. Någon direkt uppteckning av boets tillgångar, möbler etc. behöver ej företagas. Om rätten vid sin bedömning skulle finna att boets tillgångar var så ringa att dessa inte ens täcker boets skulder, kunde rätten, därest det ej var fråga om fast egendom, anse den inlämnade anmälan vara tillräcklig. Skulle det visa sig att dödsboet efter anmälans inlämnande tillförts medel, exempelvis genom vinst å premieobligation eller på annat sätt, skulle bouppteckning företas på sätt som nu sker genom en s.k. tilläggsbouppteckning. En uppmjukning av ärvdabalkens bestämmelser angående bouppteckning skulle enligt min mening medföra besparingar, dels för den enskilde medborgaren som berörs härav, dels för tingsrätterna i arbetskostnader genom att antalet vitesförelägganden och förordnande av god man att föranstalta om bouppteckning kunde nedbringas. Vidare — och det är inte det minst väsentliga — är det stötande att avkräva föräldrar bouppteckning efter barn som avlidit i späd ålder och som inte efterlämnar några tillgångar. Fru talman! En uppmjukning av bouppteckningsskyldigheten har som framgår av föreliggande utskottsbetänkande varit föremål för behandling i riksdagen vid ett flertal tillfällen, varför det inte finns någon anledning att jag mera ingående belyser frågan. Jag skall endast i största korthet kommentera utskottets betänkande och den till betänkandet fogade reservationen och för övrigt vill jag hänvisa till motionen och utskottsbetänkandet.

Vad utskottet nu anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Fru talman!

Detta innebär t.ex. att, när ett barn har avlidit i späd ålder, bouppteckning alltid måste avkrävas föräldrarna och att de även om det avlidna barnet helt saknar tillgångar måste ifylla ett formulär som skall undertecknas av två gode män. Såsom framgår fann utskottet redan vid 1972 års riksdagsbehandling att i de fall då det gällde barn som avlidit i späd ålder var det både onödigt och stötande att avkräva föräldrar bouppteckning. Ett flertal remissinstanser ansåg att en uppmjukning av bouppteckningsplikten i dessa fall borde komma till stånd. Särskilt de remissinstanser som närmast kommer i kontakt med allmänheten, såsom rättshjälpsanstalten i Gävle och Sveriges advokatsamfund, fann en översyn av bestämmelserna angelägen.

En sådan olikhet i tillämpningen av bestämmelserna om bouppteckning finner reservanterna högst otillfredsställande och oacceptabel. Även om arbetsgruppen inom DON utarbetar ett förenklat bouppteckningsformulär, vilket i och för sig — det vill jag framhålla — är mycket tacknämligt, kvarstår ändå skyldigheten enligt bestämmelsen i ärvdabalkens 20 kap. att bouppteckning skall upprättas efter varje avliden person. Några som helst undantag finns ej angivna som skulle innebära befrielse från bouppteckningsskyldigheten. Detsamma gäller det förhållandet att bouppteckning skall förrättas av två gode män. Det räcker inte enbart med ett förenklat formulär, vilket naturligtvis skulle kunna innebära administrativa förenklingar. Det måste enligt min och reservanternas mening till en översyn av själva bestämmelserna rörande bouppteckningsplikten. Det är detta som vi reservanter kräver. Vi menar att en sådan översyn till sin omfattning kan göras begränsad och ej torde tarva någon större utredning. Denna bör kunna ske inom justitiedepartementet. Det är alltså detta som vi kräver i reservationen, och jag yrkar bifall till denna.

Fru talman! Vi har tidigare år överlagt ganska ingående i denna fråga. Jag kunde därför nu egentligen begränsa mig till att hänvisa till vad herr Börjesson i Falköping sagt och till vad som anförs i reservationen. Jag vill dock understryka att det är två speciella förhållanden som gör att jag nu och tidigare har anslutit mig till herr Börjessons krav på en översyn. Det gäller för det första det av många som stötande upplevda kravet på upprättande av en formell bouppteckning, som skall inges till domstol, efter ett spädbarn som kanske avlidit efter endast någon vecka — alltså ett barn som aldrig haft några som helst tillgångar. Det gäller för det andra det förhållandet att rätt många domstolar finner sig tvingade att på grund av svårigheten att få in dessa bouppteckningar, i strid mot lagens bokstav efterge dessa krav. Då får vi en rättsolikhet mellan olika domstolar och olika bygder. Jag tror att vi alla i kammaren kan vara överens om att det inte är önskvärt. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till det arbete som pågår inom domstolsväsendets organisationsnämnd, DON, med att få till stånd en förenkling, och det är väl i och för sig bra. Men jag tror att man möjligen blandar ihop två saker. Det arbete som utförs inom DON kan såvitt jag förstår aldrig leda till någon ändring i lagstiftningen. Inom DON strävar man efter ett förenklat blankettförfarande, men vad vi reservanter kräver är att utformningen av reglerna i ärvdabalkens 20 kap. ses över, så att det skapas möjlighet att i undantagsfall efterge kravet på boupptecknings inlämnande. Man skulle kunna tänka sig att detta skedde genom att domstol fick möjlighet att i uppenbara fall efterge skyldigheten. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping citerade ett långt stycke ur majoritetens skrivning och sade, att han som motionär borde vara synnerligen nöjd, och det är väl också den känsla vi har inom utskottsmajoriteten. Jag vill erinra om att det också när vi för sjunde gången behandlade denna fråga, vid 1972 års riksdag, förelåg en reservation. Bakom den stod bl.a. utskottets folkpartistiska ledamöter. I år är folkpartiets representant i utskottet icke med på reservationen, och jag misstänker att det beror på just det som herr Börjesson i Falköping redogjorde för: han är nöjd med utskottsmajoritetens skrivning. Det finns det all anledning att vara.

Formuläret bör givetvis utformas så att det i de av Börjesson åsyftade fallen medför förenklingar för såväl dödsboet som tingsrätten. Ett sådant formulär kan förmodligen konstrueras så att man beträffande enkla fall kommer den av Börjesson föreslagna skriftliga anmälan om dödsfall mycket nära.” Detta är således målsättningen för arbetsgruppen inom DON. Vi som bildar utskottsmajoriteten understryker — som herr Börjesson erinrade om — att vi hoppas att arbetet skall leda till en förenkling. Nu invänder reservanterna: Det här gäller ju den administrativa delen av bouppteckningsförfarandet. Jag ber att få citera fortsättningen av utskottsbetänkandet: ”Avslutningsvis vill utskottet framhålla att även om förevarande problem kan få en godtagbar lösning genom de administrativa förenklingar, som arbetsgruppen kan komma att föreslå, skulle en uppmjukning av själva bouppteckningsplikten kunna innebära vissa ytterligare fördelar.

Vi slutar vårt betänkande med att hemställa ”att riksdagen i anledning av motionen 1974:973 ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet ovan anfört om en förenkling av bouppteckningsförfarandet”. På alla de punkter som herr Börjesson i Falköping och herr Winberg här har tagit upp har vi således ställt oss mycket positiva. Vi föreslår att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om en översyn av frågan, och vi påpekar att om resultatet av arbetsgruppens verksamhet inte blir till fyllest skall saken ses över vid annat lämpligt tillfälle. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Låt mig slå fast två saker som vi kanske är överens om: för det första att en uppmjukning är erforderlig, för det andra att DON arbetar på en förenkling. Jag vet däremot inte om herr Hammarberg och jag är överens om att DON:s arbete i sig inte kan leda till den uppmjukning som vi alla anser vara önskvärd. Nu säger utskottet att en uppmjukning bör ske, men man drar, som jag ser det, inte de rätta konsekvenserna av det, eftersom man nöjer sig med att vänta på en eventuell översyn av hela dödsbolagstiftningen. När den kommer vet vi inte, men då är det ganska självklart att frågan om reglerna för bouppteckning kommer in i den översynen. Vi anser dock att man inte kan vänta på detta och därför bör bouppteckningsreglerna ses över för sig.

Fru talman! Jag vill erinra om vad jag inledningsvis sade till herr Winberg, nämligen att utskottsmajoriteten inte nöjer sig med en förändring av det administrativa förfarandet. Mycket kan vinnas därigenom, men vi förutsätter att vid lämpligt tillfälle en översyn sker även av ärvdabalkens bestämmelser. I sin motion säger herr Börjesson i Falköping att bouppteckningsskyldigheten kan ersättas med ett enkelt anmälningsförfarande. Vad är det för skillnad mellan ett anmälningsförfarande och en enkel bouppteckning? Vid anmälningsförfarandet måste anmälningsplikt föreligga, annars ankommer det på den enskilde att avgöra om anmälan behöver ske. Det måste givetvis föreligga samma skyldighet att göra anmälan som nu att avlämna en bouppteckning.

Fru talman! Det här lagförslaget innebär en vidgad rätt till ersättning i förhållande till den lag som nu gäller och som enligt sin lydelse medger ersättning endast till oskyldigt häktade och dömda. Liksom i den tidigare lagen skall ersättning utgå till den som varit häktad eller varit föremål för annan frihetsinskränkning, som anges i I §, om han senare blir frikänd eller om åtal avskrives eller förundersökning avslutas utan att åtal väcks. I 18, fjärde punkten, har införts en nyhet. Enligt den kan en person, som häktas i underrätt och sedan — efter att ha överklagat häktningsbeslutet — släppts i hovrätt, få ersättning trots att han sedan döms för brottet. Han kan t.ex. ha blivit häktad av den anledningen att fara föreligger för att han försvårar utredningen. Innan hovrätten hunnit ta ställning i häktningsfrågan har utredningen slutförts. Det finns därför inte längre skäl att hålla honom häktad och hovrätten skall därför naturligtvis frige honom. Man frågar sig då varför en sådan person, som alltså begått brottet, generellt skall ha rätt till ersättning för den tid han med all rätt suttit häktad. Visserligen säger departementschefen i motiven att ersättning i just sådana fall väl inte bör utgå, men vi anser i vår reservation att rätten till ersättning i liknande fall bör uteslutas genom bestämmelse i själva lagen. En inkonsekvens i lagförslaget är också att om tingsrätten själv ändrar sitt beslut om häktning och friger den misstänkte så är han inte berättigad till någon ersättning. Rätten till ersättning blir alltså beroende på rena tillfälligheter om det blir tingsrätten som själv ändrar sitt tidigare beslut eller om beslutet ändras i hovrätten. Det här kan medföra en benägenhet att överklaga beslut om frihetsinskränkning, och det krävs alltså en restriktiv tillämpning av lagbestämmelserna i hovrätten. Vi reservanter yrkar att lagtexten i denna del får den utformning som framgår av s. 14 i betänkandet. Bestämmelsen i 1 § sista stycket medför att en person som häktats som på sannolika skäl misstänkt för stöld kan bli berättigad till ersättning om han sedan i stället för stöld döms för snatteri. Vi anser att sådant förslag ger alltför långtgående rätt till ersättning. En bestämmelse av en sådan innebörd ställer krav på en noggrann precisering av gärning och brottsrubricering redan vid häktningsförhandlingen. Men den utredning som finns vid en häktningsförhandling är ofullständig, och det är ofta mycket svårt att göra en preciserad juridisk bedömning av brottet. Jag hävdar, trots att utskottet påstår motsatsen, att en sådan här regel kan medföra att ovidkommande hänsyn till ställningstagandet vid häktningsförhandlingen kan komma att spela in då domstolen i samband med domen tar slutlig ställning till hur brottet skall rubriceras. Även för fall av den här typen anser vi reservanter att ersättningsrätten bör begränsas och utgå endast om särskilda skäl föreligger. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen under punkt 1. En nyhet i den föreslagna lagen är att det också skall kunna utgå ersättning vid administrativa frihetsberövanden, t.ex. vid omhändertagande enligt sociallagarna. Detta framgår av 3 §. Möjligheten till ersättning vid denna typ av frihetsinskränkningar har med rätta gjorts restriktiva. Ersättning skall utgå endast om det befinnes uppenbart att frihetsberövandet var utan grund. Vi vill emellertid införa ytterligare en begränsning och det är, att bestämmelsen i 3 § kompletteras med att frihetsberövanden skall ha varat mer än 24 timmar i sträck för att medföra rätt till ersättning. En 24-timmarsbegränsning finns redan när det gäller anhållanden, det framgår av 1 §, och vi kan inte se något rimligt skäl till att inte ställa upp något krav på 24-timmarsbegränsning också här. Ett frihetsberövande som understiger 24 timmar kan knappast vara av så ingripande natur att det bör medföra rätt till ersättning. Genom en 24-timmarsregel skulle man framför allt förhindra att det vid domstol kommer att framställas begäran om ersättning vid mycket kortvariga frihetsberövanden. Som exempel vill jag särskilt framhålla sådana fall då omhändertagande skett enligt lagen om tillfälligt omhändertagande. Sådana omhändertaganden, som ju är maximerade till sex timmar, bör enligt vår uppfattning inte få leda till att begäran om ersättning måste tas upp och sakligt prövas. Med detta, fru talman, yrkar jag också bifall till reservationen 2.

Fru talman! I det föreliggande betänkandet nr 25 från lagutskottet behandlas en proposition med förslag till lag om ersättning vid frihetsinskränkning. I anslutning till propositionen har det väckts en motion. Fru Lindquist har redogjort för de reservationer som fogats till utskottets betänkande. Det är på två punkter som utskottsmajoriteten och reservanterna har litet olika uppfattningar.

Detta gäller både det tillägg till texten som föreslås och stadgandet att särskilda skäl skall föreligga. För den som läser utskottsmajoritetens skrivning jämsides med reservationerna och tar hänsyn till allt vad utskottsmajoriteten anfört framstår det klart att skillnaderna är mycket, mycket små. Reservationen 1 avser s.k. judiciella frihetsinskränkningar. I reservationen 2 diskuteras omständigheterna när det gäller rätt till ersättning vid administrativa frihetsinskränkningar. Där föreslår reservanterna, med tillstyrkan av motionens förslag, att förutsättningen för att rätt till ersättning skall föreligga bör vara att vederbörande varit berövad friheten under mer än 24 timmar i sträck. Också utskottsmajoriteten är klar över att det vore orimligt att ersättning skulle utgå vid mycket korta frihetsberövanden. Efter ingående diskussion har utskottsmajoriteten gjort bedömningen att i det övervägande antalet fall något behov av en 24-timmarsregel icke föreligger. Även där hänvisar vi till att det för rätt till ersättning enligt 3 § fordras att frihetsberövandet uppenbarligen har varit utan grund. Vi är övertygade om att rättstillämpningen också i det fallet kommer att bli sådan att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna skall visa sig vara mycket liten. Jag skall här inte gå in i det vidare resonemang som lagutskottet för i sitt mycket omfattande betänkande utan hänvisar kammarens ledamöter till att själva studera vad utskottet där framhållit. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 25.

Fru talman! Herr Stjernström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att chefen för FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation, FAO, på grund av den hotande livsmedelssituationen i världen, uppmanat alla länder att öka livsmedelsproduktionen. Efter den i stora delar av världen svaga skörden år 1972 har frågan om världens livsmedelsförsörjning alltmer uppmärksammats av FN och dess olika organ. Sålunda tog FAO:s generaldirektör under år 1973 upp frågan i olika sammanhang. Frågan fick också stort utrymme vid FAO:s senaste generalkonferens i november i fjol. BI. a. förelåg ett förslag om ökad lagring av livsmedel. Jag betonade därvid Sveriges positiva inställning till detta förslag. En särskild FN-konferens om världens livsmedelsproblem kommer vidare att äga rum i höst. Det är min förhoppning att denna konferens skall bidra till en lösning av livsmedelsförsörjningsproblemen. Vad gäller den svenska jordbruksproduktionens omfattning har jordbruksutredningen att utreda denna fråga. Jag har vid flera tillfällen uttalat att det är naturligt att utredningen i sin översyn av produktionsmålet också bedömer vår livsmedelsförsörjning mot bakgrund av den internationella utvecklingen.
Fru talman! När de jordbrukspolitiska riktlinjerna beslöts år 1967 var det många företrädare för centerpartiet som varnade för en kommande livsmedelskris i världen, och centerpartiet gick emot den produktionsbegränsning som den socialdemokratiska majoriteten genomdrev. Företrädarna för en annan jordbrukspolitik än regeringens betraktades ofta vid den tiden som nostalgiska landsbygdsromantiker, som inte begrep de ekonomiska fördelarna med att lägga ned jordbruksjord och flytta över utövarna till andra näringar. Det visade sig emellertid ganska snart att de åsikter som dikterade den socialdemokratiska politiken byggde på kortsiktiga ekonomiska perspektiv, där solidariteten med den svältande delen av världen inte fick vidare utrymme. Det var de låga priserna på världsmarknaden som hägrade, ingalunda omsorgen om dem som bättre än vi hade behov av det livsmedelsutbudet. Snabba förändringar har de senaste åren inträtt på världsmarknaden, och nu uppmanar FAO alla länder att öka sin jordbruksproduktion för att bidra till att möta världssvälten. För kort tid sedan uttalade således FAO:s generaldirektör Boerma att världens livsmedelslager i sommar kan komma att räcka endast tre veckor. Till grund för den svenska jordbrukspolitiken ligger dock fortfarande 1967 års beslut, bl.a. med målet att begränsa den svenska livsmedelsproduktionen, och fortfarande tas produktiv åkerjord till andra ändamål än jordbruksproduktion. Sedan 1967 har hundratusentals hektar odlingsjord tagits ur produktionen. Nu svarar statsrådet, och jag ber att få tacka för svaret, att jordbruksutredningen har att utreda frågan om den svenska jordbruksproduktionens omfattning. Men när man läser direktiven finner man att de är ganska neutrala i det avseendet. Nu har emellertid riksdagen beslutat att till utredningen överlämna bl.a. centermotionen till årets riksdag, som tar upp de här frågorna. Jag hoppas alltså att de frågorna kommer att utredas. att öka livsmedels Men jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Skall man tyda det här svaret, som jag tycker är positivt, så att statsrådet väntar att utredningen prövar förutsättningarna för en utökning av produktionen i Sverige?
Fru talman! Det skulle vara mycket att säga om de förhållanden som rådde när riksdagen fattade 1967 års beslut om jordbrukspolitiken, men det hinner man inte säga inom ramen för en debatt som föranletts av en enkel fråga. När det beslutet fattades var man emellertid på det klara med att man skulle få pröva produktionsmålsättningen mot bakgrund av den fortlöpande utvecklingen. Mitt svar skall uppfattas på det sättet att jordbruksutredningen har till uppgift att pröva produktionsmålsättningen — och göra det mot bakgrund av vår situation när det gäller livsmedelsförsörjningen med hänsyn tagen till det läge som råder i omvärlden. På den punkten är mitt svar ja. Sedan får vi avvakta och se vilka slutsatser som utredningen kommer att dra av sina bedömningar.

Fru talman! Herr Schött har frågat om jag vill lämna kammaren en redogörelse för omfattningen av de skador, som genom senaste tidens sandstormar drabbat jordbrukarna, främst på Gotland, och vilka möjligheter till skadeersättning som föreligger. Den 4 till 6 maj i år drabbades Gotland och angränsande delar av sydöstra Sverige av en storm som på grund av den torra väderleken medförde jordoch sandflykt. Enligt en snabbinventering som utförts av lantbruksnämnden och Lantbrukarnas länsförbund på Gotland har skador vållats på ca 1400 hektar vårsådda grödor. Omsådd eller hjälpsådd bedöms nödvändiga på dessa arealer. Även på Öland uppstod vissa skador främst på sockerbetsoch lökodlingen. Omkring 250 hektar uppges där vara i behov av omsådd. På Gotland har diken fyllts igen med jord. Skördeskadeskyddet täcker för närvarande alla skador på spannmål, oljeväxter, vall, potatis och sockerbetor. I skyddet ingår de grödor som finns på arealen den dag uppgift skall lämnas, vanligen den 26 juni. Kostnader för omsådd, hjälpsådd m.m., som i det här aktuella fallet kan uppstå, beaktas emellertid för närvarande inte i skyddet. Lantbruksnämnden och Lantbrukarnas länsförbund på Gotland har hemställt hos skördestatistiska nämnden att undersöka möjligheterna att genom skördeskadeskyddet bidra till att täcka de ifrågavarande förlusterna. En sådan undersökning har påbörjats. För skador som uppstått genom igenfyllda diken kan bidrag utgå från anslaget Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. För denna bidragsgivning gäller vissa principer, som senast godkänts av 1967 års riksdag. Som förutsättning gäller bl.a. att den skadelidande är i påtagligt behov av ekonomisk hjälp.

Fru talman! Först ber jag att till jordbruksminister Lundkvist få framföra ett tack för svaret på min fråga. Den inlämnades den 8 maj, och bakgrunden till den var de svåra sandstormar som främst drabbade jordbrukarna på Gotland men även jordbrukarna på Öland den 4—6 i samma månad. Som det framgår av svaret har Lantbrukarnas länsförbund på Gotland låtit utföra en ungefärlig beräkning av omfattningen av skadorna som förorsakades av den svåra jordflykten på ön. Det är riktigt att dessa beräkningar visar att skadorna är mycket omfattande. Således bedömes mer än 1 400 hektar vara i behov av omsådd eller hjälpsådd på grund av jordoch sandflykten. Vidare bedömes den samlade längden av de diken som behöver rensas upp efter stormen uppgå till mer än 14 mil. Antalet berörda brukningsenheter uppges till 457. Det kan vidare nämnas att kostnaderna för omoch hjälpsådden beräknas uppgå till ca tre kvarts miljon kronor och kostnaden för rensning av dikena till ca en halv miljon. De av mig här återgivna siffrorna torde vara till fyllest för att man skall förstå den stora oro de gotländska jordbrukarna känner inför de ekonomiska konsekvenserna av den inträffade naturkatastrofen. På Öland var det, såsom framgår av svaret, framför allt sockerbetsoch lökodlingen som skadades. Här rör det sig bl.a. om en areal av 250 hektar betsådd. Några ekonomiska siffror för Öland har jag inte. Som framgår av svaret är gällande bestämmelser om skördeskadeskyddet sådana — de anses för resten otillfredsställande ur gotländsk synpunkt — att de inte är tillämpliga i det här aktuella fallet. Därför hänvisas nu till den speciella fonden Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att statsrådet Lundkvist är väl medveten om den oro som de aktuella skadorna skapat bland lantbrukarna på Gotland och Öland. Jag vill till slut endast vädja till statsrådet att, om nu gällande skördeskadebestämmelser ej kan medge möjlighet till "bidrag åt de drabbade jordbrukarna, statsrådet måtte medverka till att de kommer i åtnjutande av största möjliga ersättning ur naturkatastrofanslaget. Än en gång ber jag att få tacka för svaret.

Fru talman! Herr Ångström har frågat, om jag anser att ersättningar av statliga medel bör utgå för skador på enskild egendom i samband med översvämningskatastrofer. Den som lider skada i samband med översvämning kan få bidrag från anslaget Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. För bidragsgivningen gäller principer som godkänts av 1967 års riksdag. Bidrag utgår då det är fråga om skada genom intrång i rörelse eller yrkesverksamhet av vilken den skadelidande varit beroende för sin försörjning. Ersättning lämnas dessutom för förlust av eller skada på egendom som tillhör enskild person — i första hand bostadsfastighet. Som förutsättning för bidrag gäller bl.a. att skadan inte är försäkringsbar och att den skadelidande är i påtagligt behov av ekonomisk hjälp. Ersättning utgår i regel med 50 procent av skadebeloppet, men i särskilt ömmande fall kan bidrag med upp till 90 procent av skadebeloppet utbetalas.

Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Bakgrunden till den är att det i fjol våras inträffade en översvämning i Gargåns dalgång. Ån är ett tillflöde till Vindelälven. I byn Gargnäs blev skadorna på privat egendom rätt stora. Enligt den värdering som länsstyrelsen har gjort drabbades byborna av skador för mellan 30 000 och 40 000 kronor. I en trakt där medelinkomsten är mindre än 20 000 kronor är detta en svår förlust att bära. Det största enskilda skadebeloppet var drygt 9 000 kronor. Först finns det anledning att anmärka på ärendets sena handläggning i jordbruksdepartementet. Bara för en dryg vecka sedan fick byborna besked om vilka ersättningar som skulle utgå, trots att både de själva och länsstyrelsen hade stött på i ärendet ett flertal gånger under det år som har gått. Och beskedet blev något av en chock för dem. Av det totala skadebeloppet får byborna tillsammans endast ca 2 000 kronor. Vid ersättningsprövningen har man, enligt vad som uppgivits, kommit ned till detta belopp genom att dels behovspröva de enskilda skadeanspråken i förhållande till inkomsten, dels tillämpa något slags självrisk som skulle ligga någonstans kring 1 000 kronor. Den bybo som drabbades av den största skadan, värderad till ca 9 500 kronor, blev helt utan ersättning. Han hade just detta inkomstår haft en inkomst på ca 40 000 kronor. Den inkomsten representerade inte på något sätt genomsnittet för honom utan var mera en tillfällighet. Men även med den i bilden fick han genom naturkatastrofen en förlust på fjärdedelen av sin årsinkomst. De här skadefrågorna måste ses från en principiell synpunkt. Enligt mitt sätt att se bör den bärande principen vara att skador som uppstår genom naturkatastrofer skall ersättas av allmänna medel. Den principen bör vara särskilt påträngande när man vet vilka områden som i allmänhet drabbas. Det är de områden där naturkrafterna är otämjda och har fritt Nr 96 spelrum. Det är människorna i glesbygderna som drabbas. Där har man Torsdagen den svårast få arbete och inkomst och är mest sårbar ekonomiskt. Om 30 maj 1974 starka människorna finns, hade skyddet för den enskilde för länge sedan varit reglerat efter ersättningsprinciper, det är jag övertygad om. Jag hoppas att statsrådet under intrycket av den nyss avslutade resan till dessa bygder är beredd att ta upp den här frågan igen och driva fram rättvisa. Själv är jag beredd att återkomma i ärendet, om inte annat så motionsvägen.
Herr talman! Som herr Ångström vet har jag inte möjlighet att ta upp en diskussion här om det enskilda fallet. Men om vi diskuterar frågan i princip vill jag säga att detta är mycket svårbedömbara frågor. Vi har att försöka avgöra i vilken mån det är rimligt att begära att man skall kunna förutse att en skada kan inträffa och vidta åtgärder för att förhindra den, i vilken mån det är fråga om skador som är försäkringsbara och sedan vilka ersättningsbelopp som skall utgå. Det är svårt att bedöma dessa skador efter en mall. De får prövas från fall till fall mot bakgrunden av alla de skäl som kan åberopas och den skälighet som kan komma i fråga. Detta har skett vid alla de tillfällen då jag har haft kontakt med sådana problem. Ibland har man kunnat bedöma skadorna vara av sådan storleksordning att betydande belopp har utbetalats. Vi har en del kända sådana fall här i landet där det rör sig om stora naturkatastrofer. I andra fall har beloppen blivit väsentligt mindre. Jag har bara velat peka på att det många gånger är svårt att avgöra hur långt samhället skall sträcka sig för att ta ansvaret för skador som kan inträffa och vad som rimligen kan anses åvila den enskilde när det gäller att försäkra sig eller att motverka risken för att skador uppkommer.
Herr talman! Jag känner till principen för enkla frågor, men jag måste ta upp det här konkreta exemplet för att belysa själva principfrågan och jag accepterar naturligtvis statsrådets avböjande att diskutera det enskilda fallet. Jag betraktar dock principen att den enskilde skall hållas skadeslös för skador som åsamkas genom naturkatastrofer som självklar. Svårigheterna att lösa ersättningsfrågan sammanhänger närmast med värderingsgrunderna, men det bör väl finnas möjligheter att åstadkomma värderingar som på ett objektivt sätt talar om hur pass stor skadan blivit för den enskilde. De svårigheterna bör alltså kunna överbryggas. Summan av mitt anförande är att jag hoppas att initiativ tas där samhället förklarar sig berett att ersätta den enskilde för skador som åsamkats genom naturkatastrofer.

Herr talman! Herr Johansson i Vrångebäck har frågat om jag är beredd medverka till att sådana åtgärder vidtas att kontrollen av importerade hästar skärps i vad avser såväl kvaliteten hos enskilda hästar som det totala antalet hästar vid varje enskilt importtillfälle. Vid all import av hästar sker en veterinärmedicinsk bedömning av smittorisken. Någon kontroll av kvaliteten hos de importerade hästarna företas inte. Frågan om reglering av importen av hästar från kvalitetssynpunkt behandlades av 1966 års riksdag. På grund av bl.a. de kvalitetskrav på avelshingstar som följer av lagen om hingstbesiktningstvång ansåg riksdagen det inte vara nödvändigt med en importreglering från kvalitetssynpunkt. Det har inte kommit till min kännedom att sådana förändringar har skett av importen att en omprövning av nyssnämnda riksdagsbeslut är motiverad.